Fru talman! Turistmomsen har döpts till den dummaste av skatter. Med föreslaget upplägg hävdar regeringen, herr statsminister, en politik enligt vilken vi skulle momsbelägga exporten och momsbefria importen. Det är ett ganska originellt sätt att behandla en bransch på. Det är ganska originellt över huvud taget. Jag får kanske tillägga att svenskar på resa i denna bemärkelse egentligen är import, och utlänningar som kommer hit är export. Det är kanske det som man har haft svårt för. Är statsministern fortfarande förvånad över att turismen går åt fel håll i Sverige? Om statsministern är förvånad, är även finansministern det?

Min fråga kvarstår, nämligen om statsministern är förvånad över att turistströmmen går åt fel håll. Hur det än är med den saken, är detta förvridet, eller hur? 18 % turistmoms eller 25 % är fortfarande i princip samma sak, nämligen att vi momsbelägger exporten. Vi momsbelägger att turister kommer hit. Detta är en stor bransch, som har många människor sysselsatta. Frågan är väsentlig.

Fru talman! Det förvånar mig att höra detta återfall i gammal vänsterpopulism från f.d. vice statsministerns sida. Inriktningen på regeringens ekonomiska politik är att se till att vi får fram jobb. Det allvarligaste fördelningspolitiska problemet som vi står inför i Sverige i dag är att människor förlorar sina jobb. Det finns ingenting som slår så hårt mot familjer, individer och bygder. Anledningen till att vi förlorar jobben är att vi har bedrivit en felaktig ekonomisk politik och delvis en felaktig skattepolitik, som har försämrat förutsättningarna för företagande, sparande och investeringar i Sverige. Nu sänker vi skatterna på investeringar, på sparande och på företagande. Det är för att det skall bli jobb i Sverige. Det finns ingen fördelningspolitik som kan lyckas om vi fortsäter att förlora jobb i den takt som vi gör i dag. Skulle vi hålla kvar dessa skatter på företagande, skulle jobben fortsätta att slås ut. Det vore den sämsta tänkbara fördelningspolitik som över huvud taget skulle kunna bedrivas.

Fru talman! Det är mycket som kan tolkas. Jag läste den förutvarande finansministern Kjell-Olof Feldt i Dagens Nyheter i dag på morgonen. Han företräder närmast den uppfattningen att regeringen inte stramade åt ekonomin tillräckligt. Om jag inte missminner mig var även hans efterträdare Allan Larsson inne på samma tema. Man menar att den politik som vi har fört ökar utgifterna för mycket, och att det ty följande blev en expansiv politik. Det förekommer förvisso synpunkter från bägge hållen, både att det är för mycket åtstramning och att det är för litet åtstramning; den senare linjen företrädd av herrar Feldt och Larsson. Skulle vi följa Feldt och Larsson skulle man strama åt ännu mycket mer. Då skall man vara medveten om att grunderna för den Engströmska invändningen faller. Det som regeringen har lagt upp är en ekonomisk politik med balans, med sänkta skatter, med avregleringar och med sänkta utgifter. Vi vet att den ekonomiska politik som har bedrivits hitintills har berövat oss tillväxten och lett till att arbetslösheten nu ökar i en alarmerande takt. Då kan man inte bara fortsätta, som om ingenting hade hänt. Då måste man lägga om politiken. Det vi har föreslagit råkar faktiskt vara den enda vägen för att föra vårt land ur dessa problem.

Fru talman! Människor skall föja lagar i alla tänkbara hänseenden. Det gäller alldeles oavsett om det är skattelag, trafiklag eller någon annan lag. Bryter man mot lagen, skall det inskärpas vad detta innebär. Däremot försöker vi alla på ett eller annat sätt att sköta vår ekonomi på sådant sätt att vi både betalar den skatt vi skall betala och inte betalar mer skatt än vi faktiskt behöver. Det ligger i den avvägning mellan individ och samhälle som skall finnas i ett rättssamhälle. Vad gäller de konkreta anklagelser som Gudrun Schyman antydningsvis anförde vill jag bara meddela att det finns ett inlägg i Svenska Dagbladet i dag av en företrädare för länsskattemyndigheten i Stockholm, där vederbörande korrigerar det intryck som har skapats av en kvällstidning av vad vederbörande har sagt. Även om jag inte skall lägga mig i hanteringen av enskilda ärenden, vill jag säga att jag tycker att det var hedervärt att saken blev utredd på detta sätt.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till finansminister Anne Wibble. Det gäller överenskommelsen mellan socialdemokratin och folkpartiet om en skattereform. Nu har vi på den korta tid som vi har haft en borgerlig regering fått ett stort antal skatteförslag, som bl.a. innebär kraftiga sänkningar av kapitalinkomstbeskattningen. Till detta kommer en utebliven höjning av barnbidraget och en sänkning av investeringsbidraget. Detta är, som jag ser det, mycket klara och flagranta brott mot två viktiga principer i just skattereformen, nämligen principen om likformighet och neutralitet -- det leder till skatteplanering -- och principen om lika beskattning av arbete och kapital, som leder till att man gynnar kapitalägarna. Min fråga till Anne Wibble blir således: Kommer ni att fortsätta med dessa orättfärdiga skattesänkningar för kapitalägarna och fortsätta att urholka skattereformen?
Fru talman! Jag får tacka Lars Hedfors för tillfället att ännu en gång få slå fast att principerna i skattereformen ligger fast. Det största avbrottet från dessa principer gjordes av socialdemokraterna själva i våras. Att principerna ligger fast står att läsa i flera av regeringen framlagda propositioner. Jag vill också påpeka att flera av de skatter som nu är föremål för sänkning är sådana som ligger utanför skattereformen, på socialdemokraternas enträgna begäran, dvs. förmögenhets och arvsskatterna. Jag vill vidare påminna Lars Hedfors om att det vid den hearing som skatteutskottet hade inför beslutet anfördes av dåvarande statsrådet Åsbrink att det fanns mycket starka skäl som talade för sänkningar i allmänhet av kapitalbeskattningen framöver. Han har därefter upprepat denna synpunkt, dvs. att han sagt att man måste ta hänsyn till att Sverige finns i ett internationellt samfund. Det är vad vi nu gör för att, som statsministern nyss sade, kunna behålla kapital i Sverige så att vi kan få ordning på ekonomin och få fram fler jobb.

Fru talman! Jag har en fråga till kommunikationsministern. Riksdagens trafikutskott kommer att föreslå i ett enhälligt betänkande två saker. Det första är att hastighetsbegränsningen 110 km/tim på de motorvägar som fortfarande har 90-begränsningen skall återinföras. Det andra är att hänsyn skall tas i de enskilda fallen, innan man gör eventuella körkortsingripanden vid hastighetsöverträdelser. Nu frågar jag kommunikationsministern om han anser att det finns några skäl som talar mot att genomföra dessa två förändringar.
Fru talman! Jan Sandberg tar upp ett par aktuella frågor på kommunikationsområdet. Hastighetsgränserna på svenska motorvägar är ett mycket kärt debattämne. De flesta som har behandlat ärendet har varit känslomässigt mycket engagerade i dessa frågor. Jag noterar att trafikutskottet har tagit upp frågan. Jag kan bara säga att vi på departementet också avser att överväga saken och vill verkligen få fram ett hållbart underlag för att kunna bestämma om man skall behålla de nuvarande gränserna. Jag skall inte gå in mera i detalj, men jag kan säga till Jan Sandberg att vi håller på med det här ärendet. Vi skall så småningom komma fram till en ståndpunkt när vi har fått allt underlag på bordet. Beträffande körkortsfrågan har körkortsutredningen ett arbete på gång, som innebär att det skall bli ett nytt system. Vi räknar med att sent i vår kunna komma med ett förslag till riksdagen i samband med en större trafiksäkerhetsproposition. Tanken i det här utredningsförslaget är följande: Om man blir haffad på vägen för någon typ av förseelse skall man inte omedelbart bli av med sitt körkort, utan man får en tidsfrist om sex månader. Under den tiden skall man avlägga ett nytt körkortsprov -- både praktiskt och teoretiskt prov. Klarar man detta och sköter sig slipper man alltså hamna i den situation som gäller i dag, dvs. att man blir av med sitt körkort direkt.

Fru talman! Jag erinrar mig, ledamoten Sahlin, att vi hade ett replikutbyte i en liknande fråga för ett år sedan. Men då hade vi inte riktigt samma platser. Mitt svar är samtliga. Regeringens politik handlar om att skapa förutsättningar för tillväxt och om att ge jobb. Är det några som har nytta av nya jobb är det de som i dag inte har något jobb. Det är dessa som i denna bemärkelse är de fattigaste. Och är det några som har nytta av att vi åter får tillväxt i ekonomin är det faktiskt de som i dag har det svårast. Detta är huvudinriktningen av regeringens politik. Svaret på Mona Sahlins fråga är därför: Samtliga regeringens förslag har denna inriktning och kommer att få nämnda effekt när de väl har förverkligats.

Fru talman! Det har sagts flera vackra ord här från statsministerns sida om sysselsättningen och det långsiktiga målet när det gäller att ordna med sysselsättning. Med anledning av bl.a. detta vill jag ställa en fråga till kommunikationsministern. I flera av de propositioner som nu ligger på riksdagens bord nämns åtgärder inom sjöfartens område. Man föreslår, och aviserar, åtgärder som skulle innebära att ett antal tusen sjömän blir arbetslösa när det gäller de svenska fartygen. Man tänker införa regler som innebär att svenska avtal inte längre skall gälla för svenska fartyg. Vidare tänker man ändra på arbetsrättens område, vilket medför att det blir lättare att anställa andra nationers arbetssökande på svenska fartyg. Detta medför att de svenska sjömännen blir arbetslösa. Anser kommunikationsministern att nämnda åtgärder främjar tillväxt och sysselsättning?

Fru talman!De små företagen får allt svårare att låna riskvilligt kapital. Min fråga till finansministern är: Varför inte låta den mindre företagaren satsa eget kapital i sin rörelse med avdragsrätt i den privata deklarationen? Det är en åtgärd som snabbt skulle skapa bättre ekonomiskt klimat för just alla små företag. Är finansministern möjligen beredd att medverka till en snabbutredning av ett sådant förslag?
Fru talman! Jag kan fatta mig mycket kort. Det försiggår en utredningsverksamhet på finansdepartementet när det gäller flera av de punkter som frågeställaren tog upp, nämligen möjligheten att satsa eget kapital i mindre företag och också den mycket större frågan om hur man skall låta de små, medelstora och mindre företagen få tillgång till riskvilligt kapital från många privata intressenter. Det är en ganska omfattande fråga av oerhört stor vikt för de mindre företagens möjligheter att utvecklas. Vi hoppas att under nästa år kunna presentera förslag för riksdagen, som tar upp just detta. Dessa förslag kommer i hög grad att bidra till att förbättra dagens situation. Ett av de svåra problemen för de mindre och medelstora företagen i dag är att de har väldigt låg soliditet. Svaret är således ja. Vi utreder dessa frågor, och det kommer att presenteras förslag inom en ganska kort tid.

Fru talman! Jag har en fråga till idrottsministern. Enligt uppgift får idrottsrörelsen inte själv disponera över pengarna. Då är min fråga till idrottsministern: Är idrottsministern beredd att låta idrottsrörelsen ta hand om dessa pengar och fördela dem till de ändamål som idrottsrörelsen själv anser vara bäst? Eller är det Tipstjänst som skall bestämma?

Fru talman! I en av dagens morgontidningar finns det en artikel om EG-förhandlingarna. Optimistisk Bildt i Bonn, står det. Jag för min del blir rätt pessimistisk när jag läser att statsministern anser att neutralitet inte längre är ett begrepp som är lämpligt för att beteckna vår utrikes och säkerhetspolitik. Jag vill först ställa följande fråga: Företräder statsministern den samlade regeringens uppfattning i den frågan när det gäller neutraliteten? Min andra fråga är: Vore det inte lämpligt om Sveriges riksdag också fick föra en diskussion om detta innan regeringen definitivt bestämmer sig?

Fru talman! Det har under den senaste tiden förekommit mycket avskyvärda uttryck för våld och främlingshat, för nynazism och rasism. Vi hade en viktig debatt här i riksdagen i går. Och jag vill nu ställa följande frågor till statsministern. Har statsministern vid sina kontakter i de nordiska länderna och i andra europeiska länder tagit upp dessa frågor med andra regeringsföreträdare? Min andra fråga är: Är statsministern beredd att ta något eget initiativ i syfte att på ett bättre och mer aktivt sätt kunna beivra dessa företeelser?

Fru talman! En eventuell EG-anslutning kommer enligt alla tecken att innebära stora förändringar för Sverige och framför allt för våra glesbygder. Man befarar ute i landet på olika nivåer bl.a. ett försämrat regionalpolitiskt stöd som en följd av en EG-anslutning. Jag skulle därför vilja fråga arbetsmarknadsministern hur han ser på denna fråga och konsekvenserna som en EG-anslutning får för det regionalpolitiska stödet och för våra glesbygder.
Fru talman! EG har en annan syn på regionalpolitiken så till vida att EG går på bruttonationalproduktens storlek. Är bruttonationalprodukten låg utgår regionalpolitiskt stöd. Som jag ser det har Sverige och de andra nordiska länderna anledning att föra in ett antal nya faktorer till diskussion med EG. Det är de långa avstånden, glesheten, kylan i vissa områden och ålderssammansättning. Här har de nordiska länderna ett gemensamt intresse. Jag kommer att ta upp de frågorna med mina kolleger i Norge, Finland och på Island.

Fru talman! Från regeringskansliet har utfärdats en kommuniké om att all statlig malmprospektering skall upphöra. SGAB skall nedrustas, personalen skall friställas och utrustningen säljas. Vårt land är det enda västland som gör så. Är detta förslag förankrat i regeringen, och vilken tidsplan har regeringen för att utförsälja företaget? Moderater, folkpartister och centerpartister uppe i Malå verkar tagna på sängen. Vad är svaret? Vilka är motiven?
Fru talman! Frågan är icke färdigberedd inom regeringskansliet. Åtgärder kommer att vidtas när det gäller SGABs fortsatta verksamhet.

Fru talman! Håkan Strömberg har frågat mig om regeringen är beredd att vidta några extra åtgärder för att öka möjligheterna till sysselsättning i Den ekonomiska utvecklingen har varit sådan att arbetsmarknaden försämrats kraftigt. Jag är medveten om att Karlskoga är en ort som drabbats hårt av den allmänna försämringen av arbetsmarknadsläget och att de varsel som nu aviserats ytterligare försämrar en redan svår situation. Det svåra arbetsmarknadsläget i såväl Karlskoga som landet som helhet beror på den internationella lågkonjunkturen, men även på problem som är specifika för den svenska ekonomin. Under de senaste åren har den ekonomiska tillväxten varit svag eller obefintlig, vilket nu ger utslag i en snabbt stigande arbetslöshet. Den proposition om den ekonomiska politikens inriktning som regeringen förelade riksdagen i förra veckan innehåller en rad åtgärder som skall leda till en ökad tillväxt. Regeringen har som målsättning att långsiktigt skapa varaktiga arbeten genom olika generella åtgärder som skall stärka den konkurrensutsatta sektorn. Utan en god ekonomisk tillväxt är det inte möjligt att skapa några varaktiga arbeten vare sig i Karlskoga eller på någon annan ort. Utöver dessa generella åtgärder kommer dock även regional och arbetsmarknadspolitiska åtgärder att behövas i olika delar av landet. Vad gäller regionalpolitiska åtgärder för att långsiktigt stärka näringslivet i Karlskoga, så har sådana vidtagits sedan några år tillbaka. Ansvaret och resurserna för regionalpolitik har till stor del delegerats till länsstyrelsen. Under innevarande budgetår disponerar länsstyrelsen i Örebro län 30 milj.kr. för olika regionalpolitiska åtgärder. Därutöver tilldelades länsstyrelsen förra året ett särskilt tillskott om 30 milj.kr. för intensifierade insatser i Karlskogaregionen. Dessa medel ger länsstyrelsen en extra möjlighet att stödja både företag och angelägna utvecklingsprojekt i Karlskoga. Staten har även lämnat ett lån på fördelaktiga villkor till Karlskoga Invest AB. Bolagets syfte är att bl.a. bidra till ett mer differentierat näringsliv och ökad sysselsättning i Karlskogaregionen. Regionalpolitiskt företagsstöd har möjliggjort utlokalisering av tjänsteföretag till Karlskoga kommun. Bl.a. har Finvik AB etablerat en verksamhet som beräknas kunna ge ett stort tillskott av nya arbetstillfällen. Den nu mycket höga arbetslöshetsnivån måste emellertid även bekämpas med åtgärder som ger ett snabbt resultat. Regeringen har föreslagit en rad sådana åtgärder. En viktig del av regeringens förslag till åtgärder är att utöver tidigare förslag till tilläggsanslag skall arbetsmarknadsstyrelsen få 1,2 miljarder kronor för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regeringens uppfattning är att besluten angående de arbetsmarknadspolitiska resurserna skall fattas så nära den lokala arbetsmarknaden som möjligt, så att resurserna används på bästa sätt. Arbetsmarknadsstyrelsen fördelar dessa resurser mellan länen. Inom länen fördelar sedan länsarbetsnämnderna resurserna mellan de lokala arbetsförmedlingarna. Hur de arbetsmarknadspolitiska resurserna fördelas beror i huvudsak på de regionala och lokala arbetsmarknadernas problembild. Länsarbetsnämnderna skall även ha beredskap för att kunna vidta åtgärder om det sker större förändringar på arbetsmarknaden inom länet. Denna fördelningsmodell innebär att länsarbetsnämnden i Örebro län för innevarande budgetår tilldelas ca 700 milj.kr. för konjunkturberoende arbetsmarknadsåtgärder såsom utbildning och beredskapsarbete m.m. Örebro län har därigenom tilldelats ca 4,2 % av de samlade medlen för dessa åtgärder. Örebro läns andel av rikets yrkesverksamma befolkning är ca Jag förutsätter att arbetsmarknadsstyrelsen kommer att pröva de behov som föreligger i Örebro län vid fördelningen av de extra resurser som riksdagen kan komma att anvisa efter förslag av regeringen.

Fru talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Jag vill också säga att jag är delvis nöjd med svaret, eftersom arbetsmarknadsministern delar min uppfattning att sysselsättningssituationen i Karlskoga är ytterst besvärande och eftersom arbetsmarknadsministern är beredd att vidta vissa åtgärder för att bemästra situationen. Men min fråga var om arbetsmarknadsministern var beredd att vidta några extra åtgärder för att skapa ökad och mer långvarig sysselsättning i Då hänvisar arbetsmarknadsministern till regeringens nyligen framlagda proposition om den ekonomisk politiska inriktningen och de åtgärder som man från regeringens sida menar skall leda till ökad tillväxt. Jag måste säga att jag inte tror att den inriktning som regeringen angivit kommer att leda till ekonomisk stabilitet och ökad tillväxt. Att gödsla med generella skattesänkningar och avgiftsminskningar för företag och kapitalägare på bekostnad av vanliga människors vardagsuppehälle skapar enbart större klyftor och ökade orättvisor i vårt samhälle. Att dra in köpkraften för löntagarna och deras familjer skapar inte ökad efterfrågan och mer sysselsättning i industrin. När det gäller tillverkningen i form av försvarsbeställningar vid Swedish Ordnances anläggningar i Karlskoga, så är detta inte ett lönsamhetsproblem utan ett långsiktigt strukturproblem. För när det är fråga om försvarsmateriel är situationen praktiskt taget lika i alla länder. Man satsar på högteknologisk utrustning och mindre volymer. Eftersom staten är den största beställaren av försvarsmateriel, har staten också ett större ansvar när det gäller att medverka i den strukturomvandling som måste till i Karlskoga än vad man kanske kan begära när det gäller strukturomvandling i andra branscher. Jag har under mina år här i riksdagen många gånger fått intrycket att Börje Hörnlund engagerat sig mycket starkt när det gäller arbetsmarknadspolitiken och också varit mycket kritisk och gått till hårda angrepp på den sysselsättningspolitik som socialdemokraterna har signerat. Men jag skulle vilja ge den nye arbetsmarknadsministern ett råd: Ta efter den socialdemokratiska sysselsättningspolitiken! För när orter och regioner var inne i strukturkriser liknande den Karlskogaregionen i dag står inför, då angav vi lösningar. Det kunde gälla varvskrisen i Landskrona eller Uddevalla. Det kunde gälla gruv och stålkrisen i Bergslagen och på andra orter. Vi satsade på att lösa problemen genom paketlösningar. Man satsade på att tidigarelägga framtida beställningar. Det satsades också på utbildning och beredskapsarbeten, och man tog initiativ till att skaffa annan och mer stadigvarande sysselsättning till krisorterna. Gör en sådan paketlösning för Karlskogaregionen! Arbetsmarknadsministern kan medverka genom tidigareläggning av kommande försvarsbeställningar, genom att stimulera företag att satsa på nya arbetstillfällen i Karlskoga och också genom att se till att Swedish Ordnance tar sitt ansvar i en strukturomvandling. Jag vet att de anställda och kommunen samt länsmyndigheterna kommer att göra allt de kan för att medverka i en sådan paketlösning. Gör man en sådan lösning som jag här har nämnt, då kommer människorna i regionen att återfå framtidstron. Jag vill inte förringa vare sig de insatser som gjorts av den socialdemokratiska regeringen tidigare eller de insatser som arbetsmarknadsministern nu aviserat. Men eftersom situationen är värre än tidigare genom att Swedish Ordnance nu varslat Karlskoga, är åtgärderna otillräckliga. Arbetsmarknadsministern nämnde här i sitt svar att exempelvis Finvik ABs etablering beräknas kunna ge ett stort tillskott av nya arbetstillfällen. Jag har dagsaktuella siffror.

I Karlskoga är situationen i dag att 80 % av den arbetssökande ungdomen inte kan få fast arbete. På grund av tidigare friställningar och på grund av bl.a. äldreavgångar kommer inte en enda anställd vid Swedish Ordnances anläggningar att gå i pension som ålderspensionär under den närmaste femårsperioden. Jag delar arbetsmarknadsministerns uppfattning att beslut angående de arbetsmarknadspolitiska resurserna skall fattas så nära den lokala arbetsmarknaden som möjligt. Men då vill jag ge arbetsmarknadsministern ett råd till, eftersom han nämnde de 700 miljoner som tilldelats Örebro län under innevarande budgetår. Lås inte dessa medel med hårda anvisningar om vad de skall användas till! Av dessa 700 miljoner finns det enbart någon miljon som kan användas på vad man kan kalla otraditionellt sätt -- på nya och otraditionella områden. Nästan alla miljonerna skall enligt anvisningarna gå till vad man kan kalla traditionell utbildning. Ändra reglerna nästa gång regeringen anslår medel till arbetsmarknadspolitiska insatser! Då kommer man att kunna göra betydligt bättre insatser än vad man får göra i dag.

Fru talman! Jag är självfallet överens med arbetsmarknadsmarknadsministern om att det tar en viss tid innan insatser som skall verka på lång sikt ger effekt. Jag skulle vilja ge arbetsmarknadsministern ett ytterligare råd. Tag gärna kontakt med de regionala myndigheterna när det gäller arbetsmarknadssituationen i Örebro län! Där finns ett stort kunnande, och det finns framför allt ett stort kunnande bland de anställda i Bofors. Det är kanske ett av de företag i Sverige som har det största kunnandet när det gäller den teknologiska utvecklingen. Börje Hörnlund säger att jag tar i när jag uttalar min misstro mot den ekonomiska politik som regeringen har anvisat. Men jag tror faktiskt inte på den politiken. Jag tror inte att generella subventioner och skattesänkningar även för dem som inte behöver det skulle skapa stora insatser. Det är ändå någon i andra ändan som betalar detta, och det är de vanliga löntagarnas privatekonomi som raseras, och då minskar man också köpkraften. Jag vill sedan till Gudrun Norberg säga att hon bör tala litet tystare om raserad ekonomi. När socialdemokraterna tog över efter sex borgerliga år var det 90 miljarder i budgetunderskott, och fortfarande betalar vi 60 miljarder i räntor på lån från den borgerliga tiden. Vänta åtminstone några månader med att tala om en socialdemokratisk raserad ekonomi! Vi vill först se resultaten från denna regering, och därefter kan vi diskutera dessa frågor.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet Laurén för svaret. Det är bra att man utreder frågan, men det är mindre bra att man behöver så lång tid som fram till slutet av 1992, för att man har lagt in den i den stora utredningen om ansvar för skador som uppkommer vid myndighetsutövning. Sedan tillkommer ju all övrig tid innan beslut kan fattas och ytterligare tid innan ett positivt beslut kan träda i kraft. Detta, fru statsråd, tycker jag är klart otillfredsställande, eftersom man med en mycket enkel tillläggsformulering kan ändra den gamla lagtexten från 1943. Frågan om tjänstehundar har ju inte särskilt behandlats i de sekelgamla förarbetena. Jag anser att man måste ifrågasätta, om staten generellt sett alltid skall ha strikt ansvar i de fall då polismän använt sina hundar på ett korrekt sätt. Det strider klart mot det allmänna rättsmedvetandet att skadestånd alls kan komma på tal och behöva lång utredning eller att ersättning kan betalas ut till någon, helt eller delvis, som exempelvis gått till anfall eller på annat sätt attackerat eller hotat polisman och då blivit biten av hunden. När det gäller skador av vapen har man reglerat det här. När vapen används vid tjänsteutövning har man bedömt att strikt ansvar icke skall tillämpas. Hunden skall enligt mitt förmenande betraktas som ett vapen, ett självskydd. I mina -- och, jag försäkrar statsrådet, i de flestas -- ögon är det betydligt lindrigare att eventuellt råka ut för en väldresserad polishund än för en polisman som i trängt läge kanske måste avlossa sitt vapen. En polishund dödar inte. Det kan ett vapen göra. Fru statsråd! Rikspolisstyrelsens juridiska enhet har föreslagit en komplettering av 3 kap. 2 § första stycket i skadeståndslagen, en tillfällig komplettering som under tiden man utreder skulle kunna lösa det här problemet: Har skadan orsakats av en tjänstehund inom polisväsendet, skall ersättning utgå om den som ansvarar för hunden har gjort sig skyldig till fel eller försummelse med avseende på tillsynen över den. Med en sådan formulering vore saken klar, åtminstone tills man kommer med den stora, nya lagtexten. Fru statsråd! Jag har tidigare skrivit en motion i det här ärendet, och då nöjde jag mig med att en utredning pågår. Men nu har så många nya situationer uppstått att frågans brådskande lösning har aktualiserats. Under tiden utredningen pågår kommer vi t.ex. att få arrangera EM i fotboll. Visst vore det väl skönt med enkla klara regler inför detta arrangemang. Det farliga är, som jag ser det, om man i en trängd situation tvekar att använda polishunden och därför onödigtvis utsätter sig själv, andra människor och i vissa fall hunden för större fara. Jag relaterade i min interpellation till ett nu pågående rättsfall som upprört och upprör sinnena mycket starkt, och det inte bara i mitt hemlän. Det blev känt för ett tag sedan att Ion Ursut stämt en Köpingspolis för misshandel och begär skadestånd. Då fick jag ett samtal, där man ifrågasatte om polisen fick vara ''hur brutal som helst''. Men jag fick oräkneliga samtal, där man tyckte att nu får det vara nog. En hel del påpekade t.o.m. att ingen hade bitit Ion Ursut om han hållit sig där han skulle. Det här upprör sinnena. Många människor vågade faktiskt inte eller fick inte bo i sina sommarstugor i våra trakter. Man vågade inte gå ut i skogen, man var rädd för att vara ensam hemma, även i bebodda trakter, och vi var många som med oro undrade om alla polismän som vi/samhället sänt ut till vårt skydd skulle komma tillbaka med livet i behåll efter den veckolånga jakt -- eller hur man skall uttrycka det -- Faktum är att polismän blev beskjutna. Ion Ursut medgav vid förhör att han skjutit, men eftersom det inte kunde ledas i bevis att han medvetet siktat på enskild polisman ansågs gärningen vara utan betydelse. Brottet att skjuta mot polisman i tjänst kan alltså beskrivas som inte särskilt allvarligt. Det är den här kopplingen, fru statsråd, som upprör sinnena, som urholkar tilltron till vårt rättssystem, som skapar misstro i allmänhet mot allas vår förmåga eller ens vilja att ändra på sakernas tillstånd. Det är viktigt att människor uppfattar de lagar och regler som gäller som riktiga och rätt tillämpade. Skadeståndslagen uppfattas i dag inte som rimlig. Det är inte rimligt att man lägger ner en undersökning som gäller skott mot polismän men drar i väg med stora arrangemang när det gäller ingripande med polishund i just samma fall. Statsrådet Laurén hänvisar i sitt svar till rikspolisstyrelsens skrivelse, som tar upp ett gammalt fall. Det jag här har berört har hänt och händer nu, och snart får vi EM i fotboll. Det visar tydligt, tycker jag, hur viktigt det är att skynda på med vissa delar av lagstiftningen. Det är därför jag vill fråga fru statsrådet, om hon är villig att med detta som bakgrund bryta ut ärendet om strikt ansvar för polishund ur den stora utredningen och åtminstone tillfälligt justera lagen med ett kort tillägg.

Fru talman! Nej, jag vet att hundföraren inte alltid döms som skyldig, men det blir fråga om långa utredningar som man borde slippa, och de hundförande poliser som är utsatta för utredningarna har under tiden ofta en besvärlig sits. Min interpellation gällde bara polishund vid myndighetsutövning, för jag är ju medveten om att det pågår en stor utredning. Oskyldiga personer som drabbas omfattas naturligtvis alltid av ett skadeståndsansvar. Det skulle också framgå av det lilla tillägg som föreslagits av juridiska enheten på RPS. Statsrådet sade att man har ingen anledning att tveka att använda hunden, men man gör faktiskt det ibland. Det är samma förhållande som att oerhört många civila personer tvekar att ingripa därför att de är rädda för att ha ansetts tillgripa större våld än nöden kräver. Det är ofta svårt att ta de här avgörandena. Det skulle skapa större trygghet med omvända regler. Jag är tacksam för att statsrådet ämnar följa utredningen, som upprör sinnena och som klart strider mot den rättspraxis vi har. Jag förstår inte varför man inte redan nu kan sätta i gång med att se över lagen. Statsrådet sade ju att om hon finner detta otillfredsställande kommer hon att göra något. Varför går det inte att göra något nu? Det verkar som om att vi är överens i sak. Jag förstår att vi har samma inställning och är inne på samma linje.

Fru talman! Jag kan förstå Birgit Henrikssons otålighet. Vi har överlämnat rikspolisstyrelsens skrivelse till utredningen. Jag tror själv att vi får ett bättre underlag för beslut om utredningen får arbeta som det är tänkt. Jag kan upprepa mitt besked igen. Jag skall följa ärendet noga. Om det visar sig inte fungera -- som jag ändå hoppas att det skall göra tills vidare -- kan det bli nödvändigt för mig att vidta åtgärder.
Fru talman! På sätt och vis hoppas jag att det inte skall bli nödvändigt att vidta åtgärder. Jag vill icke att något negativt skall inträffa. Samtidigt är jag tacksam att statsrådet säger sig ämna följa ärendet och med skyndsamhet, om det så behövs, företa en ändring.

Fru talman! Gudrun Schyman har frågat mig om ett eventuellt medlemskap i EG skulle påverka Sverige och att dessutom verka för en internationell avveckling. Vidare har Gudrun Schyman frågat om hur EES-avtalet och ett eventuellt EG medlemskap påverkar Sveriges möjligheter att säga nej till lagring av utländskt atomavfall. Jag kan svara tämligen kortfattat på Gudrun Schymans frågor. Sveriges möjligheter att avveckla kärnkraften kommer inte att påverkas av fördraget om Europeiska atomenergigemenskapen, Över huvud taget kommer den kärnkraftspolitik Sverige kan vilja föra inte att påverkas av Euratomfördraget. Varken Euratom-fördraget eller några andra regler inom EG anger hur ett visst medlemsland skall producera sin energi. Det står varje land fritt att välja energikälla utan inblandning från EG, under förutsättning att det sker på ett från miljöskyddssynpunkt acceptabelt sätt. Sverige har inte, och kommer heller inte att få, någon skyldighet att ta emot utländskt använt kärnbränsle och kärnavfall för lagring eller annan form av slutförvaring i Sverige. Det finns ingen skyldighet för något land inom EG att ta hand om andra länders använda kärnbränsle eller kärnavfall. Det har tvärtom länge funnits en grundläggande princip när det gäller hantering av kärnavfall, inte bara i Sverige utan även i länder inom EG, att varje land tar ansvar i alla led för hanteringen av det använda kärnbränsle och kärnavfall som uppkommer inom det egna landet. Denna princip innebär att slutförvaring skall ske inom det egna landet. Den utredning som har i uppdrag att göra en översyn av kärntekniklagstiftningen kommer snart att lägga fram sitt slutbetänkande. Enligt vad jag har erfarit kommer utredningen att föreslå bl.a. att det i kärntekniklagen nu införs en uttrycklig regel med innebörden att utländskt kärnbränsle och kärnavfall inte kan slutförvaras i Sverige. Förslaget har tagits fram efter samråd med experter inom

Herr talman! Det finns alltid en risk i sådana här diskussioner att vi hamnar utanför ämnesområdet eller i varje fall vidgar det avsevärt. Som jag sade inledningsvis vill jag avgränsa denna debatt till de frågeställningar som har nämnts. Bland dem är faktiskt EES. Det finns i Gudrun Schymans egen interpellation, den sista frågan, tror jag, och det var därför jag tog upp detta. När det gäller det internationella samarbetet vet Gudrun Schyman lika bra som jag att man i olika internationella organisationer naturligtvis kan lägga tyngdpunkten olika i sina strävanden. Det gäller t.ex. IAEA -- jag kan ta det som ett bra exempel, eftersom Sverige är medlem. Det handlar om kärnsäkerhet. IAEA har också en ändamålsparagraf som innebär spridning av kärnkraft. Vi har sett det så -- även om det inte funnits politisk majoritet för detta som bekant -- att detta är en fråga om att genom demokratiska beslut i Sverige få Sverige att agera för att ändra ändamålsparagrafen. Jag har samma principiella synpunkter på vilken organisation det än är fråga om där Sverige är medlem. Men det handlar om att skapa politisk majoritet på hemmaplan. Det är där man skall börja. Därmed har jag också besvarat frågan om Euratom. Det finns ingen anledning att ha någon annan principiell uppfattning. Vår medverkan i ett vidare internationellt sammanhang handlar om forskning och utveckling beträffande kärnsäkerhet, strålskydd och hantering av kärnavfall. Det här är så stora, viktiga och avgörande frågor, som är dyra att hantera, att det självfallet finns anledning att åstadkomma en samordning av resurserna. När det gäller energiöverenskommelsen konstaterar jag bara att det finns en riksdagsmajoritet för den energiöverenskommelse som slöts i början av detta år.

Sedan finns det i regeringskretsen och här i riksdagen olika bedömningar från olika partier. Det är den hänvisningen som det finns en riksdagsmajoritet för, och därför bör man inte ifrågasätta den i debatten -- den är ett faktum.

Herr talman! Låt mig bara konstatera att Gudrun Schyman drar litet för långtgående slutsatser av det jag har sagt. Vad jag ville påvisa var parallellen mellan IAEA och Euratom och påvisa att det är här i riksdagen och därefter i regeringen som vi lägger fast vår politik. När det gäller just Euratomfördraget finns det inte där något krav på enskilda länder att verka för kärnkraften och sprida den till andra länder. Det står varje land fritt att bedriva den kärnkraftspolitik som man önskar. För att kommentera den andra delen av frågeställningen vill jag säga att det är riktigt att använt kärnbränsle är en vara, men vi kan neka slutförvaring och införsel i Sverige. Det råder inte något motsatsförhållande i detta fall. Beträffande det som komma skall, har jag varit angelägen om att markera att vi har en ordentlig beredning både av EES-avtalet och av det kommande förhandlingarna med EG, och därför vill jag inte antecipera det här ? ?? i de fallet. Jag har svarit så rakt som det är möjligt i dag med utgångspunkt till Gudrun Schymans interpellation. I fråga om signalerna till kärnkraftproducenterna, tror jag avslutningsvis att det är viktigt att det kommer en signal också från riksdagen om att det finns en bred parlamentarisk majoritet för energiöverenskommelsen och den proposition som följde på den. Det är en styrka, inte en svaghet.

När avser regeringen att framlägga en sameproposition, i vilken samtliga betänkanden från samerättsutredningen blir föremål för en samlad bedömning? Situationen för kurderna i Irak är katastrofal. 1--2 miljoner flyktingar saknar tak över huvudet och det är nu vinter i området. Varje dag skadas många människor av minor och sjukvården är i det närmaste obefintlig. Mat behövs. Min fråga är: Är statsrådet beredd att anslå katastrofhjälp till de irakiska kurderna?